Herr talman! Jag noterar med ganska stort intresse att det finns en stor bredd när det gäller åsikterna inom miljöpartiet. Det finns både de som förordar kommundelningar och de som talar om att man kanske borde ha större lokalenheter. Det är ett intressant fenomen. Jag vill kortfattat säga till Kjell Dahlström, som ju verkar vara väl påläst när det gäller historien, att han inte tycks vara fullt lika insatt i nutiden, där det faktiskt pågår en ganska avsevärd utveckling mot en ökad centralisering. Jag kan nämna att vi nästa år får en samordnad länsförvaltning som går i denna riktning. Det pågår försök med lokala organ på många håll i landet. Vi har gott om s.k. frikommuner och frilandsting. Och vi får förhoppningsvis nästa år en ny kommunallag, där en av huvudpunkterna är just decentralisering och ökad möjlighet till delegering.
Herr talman! Jag sade i mitt inlägg att Ulla Pettersson talar för en modell av typen rysk docka när det gäller att styra och ställa här i världen. Hon vill alltså att dockorna skall se likadana ut, dvs. när man öppnar den ena hittar man en likadan innanför, osv. Socialdemokraterna tycker att det är bra att det majoritetsförhållande som uppträder t.ex. i hela länet skall påverka besluten ända in i minsta detalj. Jag menar att man måste återspegla de lokala opinionerna på ett helt annat sätt än vad socialdemokraterna förfäktar. Socialdemokraterna vill t.ex. inte ha direktval till kommundelsnämnder. Socialdemokraterna är mycket otidsenliga, och de är framför allt otidsenliga när de förfäktar att vi skall ha kvar den gamla feodala länsindelningen från 1600-talet. Jag vill säga till socialdemokraterna att de skall ta detta till sig och fundera vidare på det.

Herr talman! Vi moderater har aldrig stuckit under stol med att konkurrens -- jag höll på att säga på praktiskt taget livets alla områden -- är en tillgång. Ingen regel utan undantag förstås, men på de flesta områden är en fungerande konkurrens stimulerande och effektivitetsfrämjande. Det var inte alltför länge sedan som ordet konkurrens i den politiska debatten uppfattades som någonting negativt. Många socialdemokrater ansåg att konkurrens var något som borde motarbetas. Nu har förändringens vind blåst genom regeringspartiet, så att man även där kan höra politiker förespråka en viss konkurrens.

Det här låter ju bra. Men det har naturligtvis många gånger varit en omvändelse under galgen för planhushållsivrare inom regeringspartiet. Jag tycker ändå att det är bra att färdriktningen är något så när den rätta. Men det går trögt. Tillsammans med folkpartiet har vi vid behandlingen av betänkandet reserverat oss till förmån för motioner från moderaterna och folkpartiet. Den första reservationen gäller översynen av upphandlingsförordningen för kommunal upphandling. Den andra gäller enhetlig kommunal redovisning. I fråga om enhetlig kommunal redovisning menar vi reservanter att konkurrens mellan privata företag och offentlig verksamhet skulle ges bättre förutsättningar om den kommunala egenregiverksamheten ges en enhetlig redovisningsform, som utvisar både de faktiska kostnaderna och andelen egenregi och entreprenadverksamhet. För detta krävs en mer enhetlig redovisning. Utskottsmajoriteten för på denna punkt ett besynnerligt resonemang. Man försöker sitta på två stolar samtidigt.

Å andra sidan torde det ligga i kommunernas intresse att i större utsträckning kunna jämföra kostnader för viss verksamhet kommuner emellan. Därigenom skapas underlag för att bedöma hur effektiv verksamheten är. För detta krävs en mer enhetlig redovisning.'' Man har verkligen orsak att fråga sig: Vad vill utskottsmajoriteten? Vill ni ha en effektiv kommunal verksamhet, där konkurrens och affärsmässiga bedömningar fäller utslaget? Eller menar ni att det inte är lämpligt att vi diskuterar kommunernas internredovisning här i riksdagen? Jag är tacksam för ett klarläggande svar på min fråga här och nu. Detta är ju ett ärende som är genomdiskuterat i riksdagen, och det är därför inte så lätt att komma med nya och originella synpunkter. Jag vill dock understryka att den ståndpunkt som vi moderater och folkpartister för fram i reservationerna är lika sann och riktig i dag som tidigare. Och jag vågar påstå att vi har intagit den rätta ståndpunkten, medan utskottsmajoriteten är räddhågad och splittrad i sin argumentering. Jag hoppas, herr talman, att det är sista gången som vi behöver diskutera detta ärende från den här utgångspunkten. Allt talar ju för att vi nästa år vid det här laget har en borgerlig regering i detta land. Det ljusnar vid horisonten, herr talman. Jag skall nöja mig med att yrka bifall till reservation 3, eftersom Lars De Geer skall tala efter mig och har reservation 1 på sitt schema.

Herr talman! Moderaterna och folkpartiet har i detta betänkande två gemensamma reservationer. För att spara kammarens tid avser jag att tala för reservation 1 om upphandlingsförordningen, medan Filip Fridolfsson redan har talat för reservation 3, som handlar om enhetlig kommunal redovisning. Vare sig en upphandling äger rum i ett land med planhushållning eller i en marknadsekonomi, så är det ett stort hinder för kostnadseffektiv upphandling om beställaren och den som skall utföra beställningen tillhör samma organisation. Beställningen blir då en rutinoperation, där egen personal beordras göra så som man ''kanske alltid gjort förut''. Någon egentlig kostnadskontroll blir det ofta inte, det får kosta vad det kommer att kosta när jobbet görs utan intensiv tidspress av kommunens eller landstingets egen personal. Det hela blir -- ur effektivitetssynpunkt -- ungefär som en höjdhoppstävling utan ribba. Enda sättet att verkligen mäta effektiviteten i en egen organisation är ju att -- med rättvisa metoder -- jämföra egen kostnad med utifrån kommande anbud. Då får man verkligen en ''ribba'' i höjdhoppsställningen, och därmed en kontroll av kostnadseffektiviteten i den beställning man avser att lägga ut -- den må sedan hamna hos en anbudsgivare eller i den egna organisationen. I det senare fallet är det dock av största vikt att alla kostnader verkligen tagits med, såsom moms, administration och hjälp utifrån, om sådan erfordras. Eljest blir jämförelsen inte rättvis. Alla är vi väl överens om att Sverige, i jämförelse med andra västliga industriländer, har en mycket stor offentlig sektor. Därför är det av synnerligen stor vikt att denna fungerar så effektivt som möjligt, något som tillgänglig statistik från bl.a. sjukvården antyder att den i dag inte gör. Vissa statistiska undersökningar tycks otvetydigt tyda på att produktiviteten där -- alltså prestationen per tidsenhet eller per patientnatt -- varit negativ under 1980-talet. För att råda bot härpå föreslår moderaterna och folkpartiet i reservation 1 att landstingskommunal och kommunal upphandling skall regleras i lag, så att enhetliga regler kommer att tillämpas över hela den offentliga sektorn i landet. Gentemot detta förslag hävdar utskottsmajoriteten att man vid de pågående EES-förhandlingarna just förhandlar om gemensamma upphandlingsregler. Utgångspunkten för dessa skulle då vara de nu i kraft varande eller planerade regler som finns inom EG. Men huvuddelen av dessa regler finns ju inte i dag. De kanske blir färdiga till den 1 januari 1993 -- men sannolikheten är väl ganska stor för att en anslutning av EFTA som organisation eller av Sverige som enskilt land till EG inte kommer att ske förrän en bra bit in på 1993, eller senare. I så fall skulle vi leva med nuvarande -- otillräckliga och ej heltäckande -- upphandlingsregler i hela tre år till. Vi har, herr talman, inte råd att dröja så länge med en reform som avses effektivisera hela vår stora offentliga sektor. Frånvaron av konkurrens anses ju av många vara ett av de avgörande skälen till det bedrövliga tillståndet i Östeuropas ekonomier. När man nu där satt till alla klutar för att främja en marknadsekonomis effektivitet, så vore det väl bedrövligt om vi inte skulle kunna göra samma sak i Sverige, med vår mycket stora offentliga sektor. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den för moderaterna och folkpartiet gemensamma reservationen nr 1. I reservation 6 efterlyser folkpartiet att riktlinjerna för offentlig upphandling skall innehålla krav på miljöpolitiska konsekvensanalyser. Detta yrkande påminner ju en hel del om vad centern efterlyser i reservation 7 och miljöpartiet och vänsterpartiet önskar i reservation 8. Anledningen till att vi avgett en egen reservation är att vi i reservationerna 1 och 3 krävt en ny och enhetlig upphandlingsförordning, som då också måste innehålla nya och ändamålsenliga miljöbestämmelser. I reservationerna 7 och 8 yrkas endast på ändringar och kompletteringar i nu gällande bestämmelser, vilket folkpartiet inte tycker är tillräckligt.

Herr talman! Finansutskottet behandlar även detta år motioner som påminner mycket om tidigare års motioner på området. Jag har enbart tänkt ta upp frågor som rör regionala och arbetsmarknadspolitiska motiv för den offentliga upphandlingen. Vi menar från centerns sida att det kan finnas motiv för att på allvar fråga sig om upphandlingen inte borde kunna användas också ur regionalpolitisk synpunkt, för att stödja t.ex. sysselsättningen. När man lade fast upphandlingsförordningen 1973, framgick det av förarbetena att myndigheterna bör medverka till att en ökad del av upphandlingen läggs ut hos företag i de fyra nordligaste länen. Vi menar i vår reservation att detta innebär att även Gävleborgs län bör ingå, så att samtliga När det gäller den andra reservationen, om miljöpolitiska hänsyn, har vi under en följd av år sagt att det är rimligt att man tar miljöpolitiska hänsyn vid upphandling. Den synen delas ju numera också i en rapport från naturvårdsverket, ''Avfallet och miljön'', där man föreslår att det skall göras en sådan upphandling i fortsättningen. Det är svårt att förstå att den delen inte vunnit större gehör i utskottet. Det är beklagligt att det inte finns majoritet för en miljöpolitisk upphandling. Beträffande det som jag nu har sagt kan man läsa vidare i reservationerna 4 och 7.

Herr talman! Flitiga som myror och idoga som bin upprepar vi våra krav på hur offentlig upphandling skall få gå till. Och lika säkert som amen i kyrkan avslås våra krav. Jag tror dess värre att vi får räkna med att föra denna debatt även nästa år oavsett vilken regering landet har. Egentligen handlar det om definitionen av ordet affärsmässighet. Vi vänder oss mot att man i dag med affärsmässighet menar att priset skall ha det dominerande inflytandet vid upphandling. Vi anser att stat och kommun måste få göra en helhetsbedömning, där också regionalpolitiska, arbetsmarknadspolitiska och miljöpolitiska hänsyn måste kunna vägas in när man tar ställning till en upphandling. Vad gäller regional och arbetsmarknadspolitiska hänsyn har det kommit ett särskilt påpekande från utskottet om att utländska upphandlingsmarknader är av stor betydelse för svensk export och därmed också för sysselsättningen inom landet. Man betonar också vikten av samordning med EGs upphandlingsregler. Detta är oroväckande och visar också att EG som organisation, trots att vi inte är medlem, har en nästan total dominans över vår nationella politik på de flesta områden. Vilka konsekvenser detta får för de svenska företag som i dag producerar för den svenska marknaden kan ingen säga. Dessutom är det en myt att fri konkurrens alltid leder till den bästa produkten till det lägsta priset. Jag noterade att Filip Fridolfsson talade om en fungerande konkurrens. Men det är kanske inte alltid riktigt samma sak som en marknadsekonomisk konkurrens. Låt mig ta ett exempel som gäller upphandling av potatis. Det måste vara rimligt att en kommun, om den själv finner det lämpligt, köper lokalt producerade potatisar i stället för att genom ett s.k. affärsmässigt upphandlingsförfarande, med regler dikterade från Brüssel, går ut på EG-marknaden för att hitta billig potatis. Hur går det med tanke på ett decentraliserat budgetansvar inom offentlig verksamhet att tillämpa en strikt affärsmässig upphandling enligt nuvarande definition av begreppet? Det vore intressant att få veta hur man tänker sig att offentlig upphandling skall kunna anpassas till EGs regler med tanke på den omstrukturering som sker inom den offentliga sektorn. Vi har i dag en stor regional obalans i Sverige, och den obalansen har förstärkts av att vi har avhänt oss de flesta möjligheterna att föra en nationell politik både på det ekonomiska området och i fråga om näringslivet. Vi har fått en koncentration av kapital och näringsliv till vissa regioner samtidigt som andra regioner har utarmats. Denna utveckling har inte kunnat avhjälpas med den hittills förda regionalpolitiken. Dessutom är kunskaperna om vad som händer med utsatta regioner genom vårt beroende av EG mycket dåliga. Jag vet inte om det vore lättare för utskottsmajoriteten att acceptera beteckningen samhällsekonomiska motiv som skäl i stället för regionalpolitiska motiv när man gör en upphandling. Det är ju det som det handlar om. Med en annan samhällssyn än den strikt kapitalistiskt marknadsekonomiska skulle en affärsmässig upphandling innebära att man tog hänsyn till betydligt fler faktorer än priset på varan. Då skulle man också kunna ta miljöpolitiska hänsyn, man skulle kunna väga in kostnader för transporter och arbetstillfällen m.m. Herr talman! Med detta ställer jag mig bakom de reservationer som vi har undertecknat i detta betänkande, men jag avser inte att begära votering.

Herr talman! Vi i miljöpartiet tycker det är viktigt med konkurrens, men det skall vara konkurrens på lika villkor. Det innebär att man inte bara skall ta hänsyn till vad en vara faktiskt kostar, utan man skall också ta hänsyn till de samhälls och miljökostnader som produktionen, transporterna och varans användning förorsakar. Då har jag ändå inte tagit med vad det kostar att ta hand om produkterna när de har omvandlats till avfall. Vår bestämda övertygelse är att man måste ta hänsyn till miljöfaktorer vid offentlig upphandling. Gör man det, då kan den offentliga upphandlingen faktiskt vara en ledstjärna för hur upphandlingsfrågorna skall kunna hanteras inom näringslivet. Det finns ett bra sätt att lösa detta problem, nämligen genom att införa ''gröna'' skatter och ''gröna'' avgifter för att täcka samhällets kostnader för att rädda miljön. Skatterna och avgifterna kan tas med i företagens kostnadskalkyler och avspeglas i det pris som köparen betalar för varorna. Gör man på det viset ökar också chanserna till en god regionalpolitik. Att frakta gods långa sträckor är ju påfrestande för miljön. Jag är fullständigt övertygad om att införandet av ett system, där man tar hänsyn till miljö och samhällskostnader, gör att man inte behöver bråka så mycket om regionalpolitiska hänsynstaganden. På något sätt löser sig problemen av sig själva. Därför är det enligt min mening beklagligt att man inte har lagt ordentlig tyngdpunkt på dessa frågor i betänkandet. Här finns partier som säger sig vilja minska koldioxidutsläppen. Men de har inte förmåga att koppla detta till det praktiska vardagslivet. Oron för växthuseffekten borde leda till att alla partier tar oron på allvar och hjälper till att vidta åtgärder för att sänka koldioxidhalten. Därför måste man ta både miljöpolitiska och regionalpolitiska hänsyn vid upphandlingen. De deklarationer som görs får inte bara bli till munväder. Här kommer problematiken med EG in i bilden. Det krävs långa transporter för att få hit varor från EG-länderna. Vi vet dessutom att löner och sociala kostnader liksom miljökostnader på många håll inom EG är väsentligt lägre än hos oss. Det betyder att svensk tillverkning lätt kan slås ut. Det blir ett slags social och ekonomisk dumpning om man medvetet inte tar hänsyn till miljö och regionalpolitik i den offentliga upphandlingen. Med detta yrkar jag bifall till våra reservationer, nr

Herr talman! I detta betänkande om offentlig upphandling är flertalet av yrkandena från oppositionen kända sedan tidigare. Vi behandlade och avslog dem för precis ett år sedan. Det är naturligtvis svårt att lägga någon speciell glöd i en debatt när samma yrkanden återkommer så ofta. De ämnesområden som tas upp till behandling i dag ingår i de pågående förhandlingarna om ett avtal mellan EFTA och EG-länderna. Utgångspunkterna blir de regler som gäller eller planeras gälla inom EG. Ett heltäckande avtal baserat på principerna om nationell behandling och ickediskriminering avses träda i kraft den 1 januari Låt mig understryka vad vi tidigare har sagt om upphandlingsförordningen, som omarbetades 1986. Därmed blev bestämmelserna mer entydiga och lättillgängliga. Det grundläggande för myndigheternas upphandling är dock affärsmässigheten. Man skall utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och behandla anbud samt anbudsgivare på ett objektivt sätt. Nu förhandlas det om ett EES-avtal som går ut på att skapa upphandlingsregler för centrala, regionala och lokala myndigheter. Mycket är alltså på gång. Vi får vänta på ett heltäckande avtal baserat på principerna om nationell behandling och ickediskriminering. Avsikten är att ett sådant avtal skall träda i kraft årsskiftet 1992/93. Beträffande reservationen om en enhetlig kommunal redovisning vill jag på nytt påminna reservanterna om att fr.o.m. 1989 tillämpar praktiskt taget alla kommuner den nya budget och redovisningsmodell, som har utarbetats av kommun och landstingsförbunden. De stora skillnaderna mellan kommunernas ekonomi gör dock att den interna redovisningen måste variera från kommun till kommun. Vad gäller frågan om regionala och arbetsmarknadspolitiska motiv för offentlig upphandling anser vi det olämpligt att statliga myndigheter åläggs att göra bedömningar av politisk natur. Gällande bestämmelser för den statliga upphandlingen inrymmer möjligheten att beakta de olika miljökrav som måste gälla för myndigheternas verksamheter, och jag vill understryka att miljökraven tydligt kan anges i de kvalitetskrav som ställs på den produkt eller tjänst som skall upphandlas. Filip Fridolfsson frågar: Vad vill s? Ni säger bl.a. att de förändringar som ni förordat skulle underlätta en förhandlingsprocess. Det har tyvärr inte övertygat oss. Och så en annan sak som jag också vill ta upp. Ni talar väldigt mycket om egen regi. Egen regi kan vara intressant i och för sig, men det avgörande är att det är vi som politiker som är beställare. Det kan vara egenanställda eller vi kan köpa tjänster, men det är vi som skall bestämma omfattningen, mått, kvalitet och vad som skall göras. Jag anser att vi socialdemokrater har lagt grunden, och nu skall vi diskutera de fortsatta stegen. Med det, herr talman, vill jag yrka avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Iris Mårtensson sade i sista meningen i sitt anförande att det är vi politiker som skall beställa och också se till att det blir utfört kvalitetsmässigt riktigt. Jag vill återigen påpeka att det är väldigt viktigt att den som beställer inte har en direkt befälsposition över den som skall utföra jobbet. I varje fall skall det finnas alternativ att välja på. Riksgäldskontoret har fått åläggande att sköta om upplåningen för statliga verk, men där har man gjort ett klokt tillägg. Man har sagt att statliga verk må låna direkt på kapitalmarknaden, men de skall i så fall ta en kontrolloffert från riksgäldskontoret, så att de vet vilket som är bäst. Det är den sortens uppgörelser som vi efterlyser med regler. Iris Mårtensson säger först att det här är en gammal bekant. Det är inte mycket att prata om, menar hon underförstått. Men det har ju inte hänt något på området på fem år! Det är just därför som det är så illa med Sveriges ekonomi som det är. Så jag vill vända hennes argument direkt mot henne själv och säga: Det är klart att det har gått dåligt därför att man inte har gjort den förändring som vi har yrkat på i många motioner i många år. 1986 års upphandlingsförordning är visserligen relativt ny, men den gäller bara statlig upphandling. Den gäller alltså inte upphandling för landsting och inte upphandling för primärkommun. Vi vill att den skall tillämpas även på kommunal upphandling för att tvinga kommunerna att kontrollera var höjdhoppsribban ligger i ställningen, så att de vet att de gör effektiva upphandlingar.
Herr talman! Iris Mårtensson säger att man skall kunna ställa miljökrav på själva produkten. Det är ganska bra. Men en produkt uppstår ju inte av intet och försvinner heller inte i intet. Ingenting som man en gång har framställt materiellt försvinner. Det börjar med att man tar upp malm ur gruvor, man bearbetar och behandlar, man transporterar och man använder produkten. Så småningom hamnar den på en avskrädeshög, och så händer någonting igen. Det viktiga med upphandlingsförfarandet är att man skall ta hänsyn till alla de här olika stegen och deras påverkan på miljön, alltså den totala påverkan som den upphandlade produkten förorsakar i samhället och de kostnader som är förknippade med detta. Det gäller då att få konkurrens på lika villkor, så att de producenter som totalt sett förorsakar minst samhälls och miljökostnader och andra produktkostnader skall ha ett försteg. Det är detta vi menar med att man skall ta miljöpolitiska hänsyn. Men det har utskottsmajoriteten trots allt inte riktigt förstått. Vad man egentligen ägnar sig åt är ju att subventionera miljöförstöring genom att inte ta miljöpolitiska hänsyn. Med det sätt som man förespråkar i fråga om förhandlingsförordningen kommer faktiskt de som förstör miljön mest billigast undan, och det innebär en kontinuerlig subventionering av miljöförstöring. Därför är det så utomordentligt viktigt att få en helt annan syn på detta, så att man tar hänsyn till hela produktionskedjan och strävar efter att använda produkter som är biologiskt nedbrytbara i så stor utsträckning som möjligt. Det är nödvändigt att återcirkulera, återanvända och återbruka i betydligt större utsträckning än vad som sker i dag. Det vore väldigt fint om utskottsmajoriteten, förhoppningsvis nästa gång, kunde samla sig till ett mera vidgat grepp på vad ekonomi faktiskt är, dvs. inte bara studerar vad som byter plats mellan olika plånböcker.
Herr talman! Jag håller med Iris Mårtensson på en punkt, att det är svårt att förnya sig i en debatt i det här ämnet, eftersom det är en gammal bekant. Men jag undrar om inte Iris Mårtensson slår rekord när det gäller att köra på ett enda spår. Jag har kollat vad hon sade i fjol -- det är ju karbonpapperet som har varit framme här! Iris Mårtensson är säkert en bra ledamot i det socialdemokratiska partiet och näst intill en god vän med mig. Därför blir jag nästan vemodig när jag hör att hon slutar sitt anförande med att säga: Vi har lagt grunden, och nu skall vi fortsätta att bygga på den grunden. Det är rätt trist att inte socialdemokratiska företrädare i debatten vet vad som rör sig ute i folkhavet. Det är alternativ och konkurrens man vill ha. Så är strömningarna. Här har verkligen kända socialdemokrater gått ut och sagt: Vi skall ha alternativ och vi skall se till att få den kommunala upphandlingen att fungera. Då säger Iris Mårtensson: Vi har lagt grunden. Vi är nöjda. Vi skall bygga vidare. Jag hade en förhoppning att det skall bli en ny regering nästa höst. Jag hoppas att jag blir sannspådd, så att vi får bygga på en ny grund.
Herr talman! Jag tog upp en väldigt konkret del av offentlig upphandling i mitt anförande, nämligen upphandling av t.ex. potatis. Jag skulle vilja vara litet ihärdig med den frågan: Hur skall man hantera den sortens upphandling med avtal som skall bestämmas i EG eller genom en överenskommelse i EG? Hur upphandlar man potatis på ett affärsmässigt sätt? Åtminstone på den ort som jag kommer ifrån är det här delegerat. Det är faktiskt inte kommunpolitiker som sitter och bestämmer kvaliteten på potatisen, utan det har man överlåtit till kokerskorna på daghemmen att göra. Skall det anordnas kurser för dem, där de skall lära sig EGs upphandlingsreglemente eller den här överenskommelsen? Eller hur skall man klara kontrollen av att upphandlingen sker på det affärsmässiga sätt som tydligen är så viktigt både för regeringen och för de borgerliga partierna? Vi pratar mycket om att den offentliga sektorn skall decentraliseras, men det är väl ingen decentralisering att säga att den här typen av upphandling skall föras upp på något slags politikernivå. Man pratar också om alternativ och konkurrens, och konkurrens är som sagt ett mångtydigt begrepp. För mig verkar det vara mera byråkrati än alternativ att börja plocka in potatisförsäljarna nere från Europa.

Herr talman! Potatisexemplet var väl inte särskilt lyckat. I en fungerande konkurrens köper jag den potatis som är bäst till det billigaste priset, och jag fick intrycket att Maggi Mikaelsson resonerade i de banorna. Så vi glömmer väl det exemplet.
Herr talman! Mycket kort. Det är inte så lätt för kokerskorna på daghemmen i Vännäs att hålla reda på vad som är billigaste priset på potatis nere i Bryssel. Det måste till en väldig apparat för att tala om det för dem. Det kostar pengar det också.

Herr talman! Jag vill först säga till Filip Fridolfsson att det är mycket enklare att skriva motioner om man lägger karbonpapper emellan. Jag tror faktiskt att det har hänt i det här fallet. Visst är det socialdemokratin som har lagt grunden till den välfärd som vi har i dag, det vill jag återigen säga. Om nu olyckan skulle vara framme och vi skulle få en ny regering, måste det vara bra för Filip Fridolfsson och hans parti att vi socialdemokrater har lagt en så bra grund. Herr talman! Den beskrivning Maggi Mikaelsson gör är inte korrekt. Man får nämligen köpa färskvaror lokalt. Jag vet inte om det här är fråga om ett missförstånd. Vid upphandling kan man ställa krav på kvalitet och kvantitet och även på miljön, och det är den upphandlande myndigheten eller kommunen som avgör vilka krav som skall ställas. Det finns ingen skillnad i synsätt mellan kommuner, den svenska staten och, hoppas jag, det synsätt som kommer att vara gällande inom EG.

Herr talman! Jag kan inte förstå hur välfärdsresonemanget kan komma in här. Vad vi talar om nu är att vi skall se till att den kommunala upphandlingen fungerar på ett tillfredsställande sätt genom en fungerande konkurrens, där den kommunala förvaltningen skall kunna göra en bra upphandling. Vi går före för att förbättra välfärden, om vi nu skall använda den debattformuleringen. Vi som står som reservanter är de som egentligen slår vakt om en kommunal service i ett konkurrensläge som är mycket bra för medborgarna. Jag skall inte slå mig för mitt bröst, herr talman, men jag är mycket belåten med våra reservationer.

Herr talman! Jag har, precis som Filip Fridolfsson, stor respekt för Iris Mårtensson. I flera frågor har hon och jag samma syn på hur man skall lösa problemen. Jag kan emellertid inte annat än häpna när hon säger att den grund som nu är lagd är förstklassig och att det bara är att bygga vidare på den. Har det undgått Iris Mårtensson att Sverige befinner sig i en utomordentlig ekonomisk kris, där vi tvingas tillgripa skyhöga räntor för att försvara värdet på vår svenska krona? Att då ställa sig upp och säga att grunden är så bra att man inte behöver använda motioner skrivna med karbonpapper, anser jag vara häpnadsväckande.
Herr talman! Jag tolkar Iris Mårtenssons inlägg så att det i dag är möjligt och att det också i framtiden kommer att vara möjligt att upphandla daghemsmöbler -- för att ta ett annat exempel än potatis -- från en lokal snickare som producerar dem till ett pris som visserligen är högre i kronor räknat men som totalt sett är miljömässigt lägre, eftersom man t.ex. slipper frakta dessa möbler långa sträckor på landsväg, vilket skulle vara nödvändigt om man köpte möblerna från en annan del av landet. Om jag har tolkat Iris Mårtensson rätt, är detta i dag fullt möjligt, och då är det bara att tacka och ta emot.
Herr talman! Kommunerna har engagerat sig ganska starkt i debatten om EG. I en rapport som jag har tagit del av konstateras att de svenska upphandlingsreglerna, som, vilket jag tidigare sade, i princip är desamma för stat, kommun och landsting, i grunden har samma övergripande mål som EGs. De syftar nämligen till att skapa och tillvarata konkurrensen och till att inget företag skall diskrimineras på grund av exempelvis hemvist. Dessa regler överensstämmer också till stora delar med GATTs regler. Det finns därför ingen direkt anledning att ta upp frågan om potatisen i det här sammanhanget.

Herr talman! Den offentliga sektorn har, trots tillgång till större ekonomiska resurser än i något annat land, hamnat i en accelererande kris. Trots att kvaliteten sjunker på område efter område skjuter kostnaderna i höjden. Den kombinerade kvalitets och kostnadskrisen i välfärden har drabbat enskilda individer och familjer, som gjorts beroende av t.ex. den offentliga sjukvården, äldreomsorgen eller barnomsorgen. Daghem stängs på grund av brist på personal. Köer till livsnödvändiga operationer hör numera dess värre till vardagen. Den svenska välfärden har på så sätt fått en orättfärdig profil. Den som förväntat sig en god sjukvård eller trygghet på äldre dagar har fått erfara att han inte har någon garanterad rättighet gentemot välfärdsstaten. Den som har valt att försöka leva sitt liv efter egna värderingar och önskemål, t.ex. genom att själv ta hand om sina barn, har fått möta den politiskt styrda välfärden enbart som en finansiär av de ständigt växande kostnaderna. Under 1980-talet har dess värre statens förmåga att klara många av sina kärnuppgifter urholkats. Medan världen i övrigt har frigjort och avreglerat, har socialdemokraterna i Sverige slagit vakt om gamla monopolföreställningar. När socialismen i en allt snabbare takt rasat samman och fallit sönder i resten av Europa, har de svenska socialdemokraterna under 1980-talet utökat den politiska sektorns omfattning i Sverige genom att höja skattetrycket med inte mindre än 70 miljarder kronor. Det har stoppat alternativ i välfärden och cementerat de offentliga monopolen. Det är mot denna bakgrund inte märkligt att Sverige under 1980-talet har haft den lägsta tillväxten under hela detta sekel. I viss utsträckning har regeringen i propositioner och skrivelser till riksdagen identifierat problemen. Men kraftfulla åtgärder för att komma åt problemen i den offentliga sektorn lyser alltjämt med sin frånvaro trots dessa skrivelser och trots vad enskilda statsråd har sagt. Men så har dessa statsråd också fått gå! På så sätt blev 1980-talet ett förlorat decennium. 1990-talet får enligt min uppfattning inte förloras i de här avseendena. Det är av den anledningen som de tre borgerliga partierna har enat sig om en gemensam reservation om den offentliga sektorns förnyelse till finansutskottets betänkande nr 2. Vi anser att mångfalden och valfriheten när det gäller de varor och tjänster som produceras i den offentliga sektorn måste öka. Den enda möjligheten att nå detta mål är att tillåta och uppmuntra alternativ till en offentlig produktion. En ökad konkurrens mellan privat och offentlig verksamhet måste komma till stånd för att därigenom öka effektiviteten. Det nuvarande vaktslåendet om de offentliga monopolen måste ändras. Vi har i reservationen pekat på några vägar som är nödvändiga att gå för att nå de uppställda målen. För det första bör monopol och specialregleringar avskaffas inom ett flertal arbetsområden, såsom arbetsförmedling, post, tele, radio, TV, finansiella tjänster och transporter, m.m. Viss offentlig verksamhet bör avyttras till privata intressenter för att stärka konkurrensen och öka effektiviteten och för att finansiellt underlätta omställningar i den offentliga verksamheten. Statsbidragsregler och skattelagstiftning som diskriminerar privat verksamhet inom skola, sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg bör också ändras. Den offentliga sektorn bör tillämpa samma principer för val mellan egen regi och entreprenad som används för val vid olika entreprenörer, och anbudsupphandlingar bör dessutom öka. Oklara och missvisande kalkylmetoder, sammanblandning av monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet, måste också undanröjas. Sälj statliga företag om det inte finns starka skäl för ett offentligt engagemang. Man bör också skapa stimulans för de offentliganställda att ta över verksamheter som lämpar sig för marknadskonkurrens och också avgiftsfinansiera i större utsträckning för att öka konsumentstyrningen av tjänsteproduktionen. I dag vet vi många gånger inte vad människorna verkligen vill ha. Det finns inga alternativ och inget synligt pris. Genom dessa förslag, och det finns säkert flera, skapas förutsättningar för en effektivare offentlig sektor samtidigt som servicen till medborgarna ökar. Vi måste kunna lita på att världens dyraste offentliga service fungerar där den bäst behövs och för dem som är i störst behov av den, och detta är i dag tyvärr inte alltid fallet. Den offentliga sektorns service har i dag ofta tagit på sig många och skiftande uppgifter och ibland också iklätt sig oförenliga roller. Följden har blivit alarmerande kvalitetsbrister på många områden. Det vet vi här i kammaren alltför väl om, och därför behöver jag inte särskilt peka på dessa. Det krävs prioriteringar och kvalitetsreformer för den offentliga sektorn. Stat och kommun måste ha resurser och fungera väl där stat och kommun är viktigast. De förutsättningarna kan skapas genom bl.a. de åtgärder som vi har pekat på i reservationen. Det är först genom ökad valfrihet och mångfald, genom uppmuntran till alternativ och därmed ökad konkurrens mellan olika former, som välfärden kan öka i det svenska samhället, och det vill vi säkert alla. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Sverige har under senare år från att tidigare ha legat ganska väl till, exempelvis under 1950 och 1960-talen, kommit allt längre ned på listan över industriländernas tillväxt. Det är möjligt att vi år 1990 fortfarande har en knapp procent i reell tillväxt, men det är dess värre sannolikt att vi nästa år inte får någon tillväxt alls. Vi kommer då att ligga sämst till av alla industriländer i världen, en jumboplats som bör föranleda allvarlig eftertanke. Ty tillväxt är -- vad än vänsterpartiet och miljöpartiet säger härom -- alldeles nödvändig om vårt land skall klara av sina pensionsåtaganden, köproblem inom vården, vår u-hjälp och flyktinghjälp och sist men inte minst -- en ökad valfrihet och en ökad köpkraft till landets medborgare. Varför har Sverige halkat ned från täten på tillväxtligan till en bottenplats? Utan tvivel är ett av de tyngsta skälen härtill att vi låtit vår offentliga sektor växa på ett nästan hejdlöst sätt. Jag har en skiss som kommer från OECD. Den visar att våra offentliga utgifter stigit från 31 % av bruttonationalprodukten år 1960 till 63,5 % år 1986. Inom hela OECD är motsvarande siffror 28,5 % och 41 %, alltså en ökning även där, men med 12,5 % i stället för 32,5 % som hos oss. Produktivitetsökningen inom den offentliga sektorn är, om den alls finns, mycket lägre än i den privata, konkurrensutsatta delen av samhället. Att den enorma utvecklingen av den offentliga sektorn lett till att vi halkat ned till en jumboplats i tillväxtligan har just att göra med denna skillnad i produktivitetsutveckling. Därom borde alla kunna vara överens. Herr talman! Ända sedan år 1985 har jag läst Kjell Olof Feldts finansanalyser i varje års budgetpropositioner. Med uppfriskande klarhet har han där varje år påpekat nödvändigheten av att den offentliga sektorn reformeras. Analysen har varit riktig, och storstilade reformprogram har utlovats gång på gång, men nästan ingenting har hänt i praktiken. Antalet anställda inom den offentliga sektorn har fortsatt att öka hela tiden, och det är väl först dagens skattestopp för kommuner och landsting som kommer att stoppa den utvecklingen. Men nu är det för sent. Skulle dagens akuta krisläge för Sveriges ekonomi ha undvikits, skulle reformerna och bantningen av vår offentliga sektor ha påbörjats för länge sedan. I reservation nr 1räknar moderaterna, folkpartiet och centerpartiet upp ett stort antal åtgärder som omgående borde vidtas för att höja effektiviteten och moralen i den offentliga sektorn, inte minst, förvisso, genom att släppa in privata alternativ på många områden. I de flesta fall föreslår vi solidarisk finansiering av sociala tjänster via skattesystemet men decentraliserat och privatiserat utförande för att skapa konkurrens och effektivitet i produktionen av tjänsterna. Många fördelar skulle vinnas härmed. Valfrihet skulle finnas både för medborgarna och för dem som tjänar sitt levebröd på att arbeta med allt som i dag är monopoliserat av stat, landsting och primärkommuner. Kostnadsjämförelser skulle bli möjliga, köer skulle kortas eller avskaffas och arbetsglädjen skulle bli större. Till åtgärderna för att förbättra landets ekonomi hör förvisso också försäljningar av statliga industrier och i vissa fall, såsom t.ex. televerket, även av statliga verk. Ta som ett exempel domänverket, som i en delårsrapport i dagarna med stolthet rapporterat att man förbättrat sitt resultat i år med 30 % jämfört med fjolåret. Men under år 1989 uppgick domänverkets skogsvinst till 231 milj.kr. på en areal om 3,8 miljoner hektar. På mindre än halva denna areal redovisade Stora en skogsvinst samma år på 465 milj.kr. och Svenska Cellulosa AB 495 milj.kr. Siffrorna måste läsas med en viss försiktighet, eftersom begreppet skogsvinst inte är entydigt och domänverkets skogar i genomsnitt ligger längre norrut än de nämnda bolagens. Men avläst så att säga rakt av statistiskt, antyder siffrorna att bolagen får fram fyra gånger så stor vinst per hektar från sina skogar som domänverket. Självfallet skall domänverkets alla marker ändå inte säljas ut. Men nog vore det med dagens skogspriser en mycket bra affär att sälja av även ganska stora arealer? Likviden borde användas att minska statsskulden med, och därmed statens räntekostnader. Det är folkpartiets uppfattning, att en reformeringen av den offentliga sektorn är en av dagens verkligt viktiga frågor för Sveriges ekonomi, väl i klass med frågor av typen ''anslutning till EG'' och frågan om vilken energipolitik landet skall ha i framtiden. Herr talman! Med denna motivering yrkar jag bifall till den för moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet gemensamma reservationen nr 1.

Herr talman! Förnyelsen av den offentliga sektorn är en av de allra viktigaste strukturfrågorna under 90-talet. Förnyelsearbetet skall inriktas på att förena ökad valfrihet och jämlikhet. Det kan ske genom offentlig reglering och finansiering med produktion av olika huvudmän, såväl privata som offentliga. Den offentliga sektorn skall rikta sina resurser till det som är kärnan i det offentliga ansvaret. Hela eller delar av verksamheter som gäller allmän service eller varuproduktion skall frigöras från den offentliga sektorn. En vårdnadsersättning där det statliga stödet till barnomsorgen fördelas direkt till föräldrarna skall införas. Socialförsäkringarna skall utformas så att de ger grundtrygghet, med möjlighet till frivillig privat påbyggnadsförsäkring. Vissa socialförsäkringar har i dag en alltför snabb kostnadsökning. Dessa försäkringar måste reformeras. Socialförsäkringarna skall utformas så, att de ger signaler om rätt beteende till såväl enskilda som till företag. Välfärdens fördelning är en grundläggande politisk fråga. Det är ett av de viktigaste instrumenten för att grantera medborgarna lika behandling och rätt till samhällsservice i den offentliga sektorn. Den offentliga verksamheten har vuxit snabbt under efterkrigstiden. Den omfattar i dag en stor del av samhällsekonomin. Till detta kommer de offentliga transfereringarna. Många uppgifter som i dag utförs inom den offentliga sektorn har lett till förbättrade levnadsvillkor för invånarna i vårt land. Framför allt har de medverkat till att skapa ett slags trygghet för personer som drabbats av arbetslöshet eller sjukdom. Det står samtidigt klart att den offentliga sektorn brottas med en rad problem som är viktiga att komma till rätta med. Den offentliga verksamheten och transfereringarna omfattar i dag en så stor del av ekonomin att dess totala andel av ekonomin inte bör öka utan tvärtom minska. Trots den offentliga sektorn kvarstår i dag en ojämlik fördelning av resurser på vissa områden. Det gäller såväl geografiskt som mellan olika befolkningsgrupper. En del områden inom den offentliga sektorn klarar inte den service som efterfrågas. Därför behövs en förnyelse som ger mer verksamhet för insatta resurser. Även om visst arbete har startats upp med att förändra och förbättra servicen t.ex. gentemot allmänheten kvarstår fortfarande mycket att göra. Det kan gälla telefontider där medborgare inte kommer fram på telefon och det kan gälla t.ex. Stelbenta organisationsformer och långtgående regelstyrning har utgjort påtagliga hinder för en förnyelse av den offentliga sektorn. Flera områden inom den offentliga sektorn har tillåtits förfalla, det gäller t.ex. utbildnings och transportsektorn. Regeringen har under hela 80-talet visat att man upptäckt problemen. Detta har mångordigt redovisats. Men sedan har handlingskraften från regeringens sida avstannat. Förändringsarbetet måste nu enligt centerns uppfattning påskyndas. Vi har i en gemensam icke-socialistisk reservation redovisat hur vi anser att de mål vi satt upp kan uppnås. Vi tror att monopol och specialregleringar bör avskaffas, att statliga företag kan säljas ut, att statsbidragsregler som diskriminerar privat och kooperativ verksamhet bör ändras och vi tror också att ökad anbudsupphandling gentemot egen regiverksamhet bör förekomma. Där kan det till viss del ske en förbättring genom skattereformen eftersom intresset för egen regi inte blir lika dominerande som tidigare. Vi anser därför att det är viktigt att regeringen snarast återkommer med ytterligare konkreta förslag på de områden som nämns i reservation 1. I ett särskilt yttrande har centerns ledamöter i finansutskottet redovisat ytterligare en del exempel på områden där vi är beredda att gå ännu längre då det gäller viktiga delar av den offentliga sektorn. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det är en liten lustig debatt, eller man kanske kan säga egendomlig, därför att frågor som har med den offentliga sektorn att göra behandlas normalt i socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet med stor framgång, stor saklighet och stor kunskap. Vad vi kan göra i finansutskottet är mer att ge uttryck för ett allmänt förhållningssätt till den offentliga sektorn. På något sätt tycker jag att den här frågan har hamnat fel. Grunden för oss i miljöpartiet är att det inte är nödvändigt att det som finansieras med offentliga medel också absolut skall skötas av det offentliga. Vi tror att en förnyelse av den offentliga sektorn är alldeles utomordentligt viktig. Det kan ske genom att man försöker decentralisera, ge ökad valfrihet, uppvärdera de anställda i deras arbete och satsa på en grundtrygghet. Jag tänker inte säga så mycket mer, därför att man kan prata om detta i timmar och det skulle över huvud taget inte leda debatten någonstans. Jag känner mig litet uppfordrad av Lars De Geer eftersom han för litet fantastiska resonemang. Det viktigaste för oss i Sverige är uppenbarligen var vi ligger i någonting som han kallar tillväxtligan. Det påminner på något sätt om björnligan. Om man tittar på hur folk har det, tror jag faktiskt inte att vi svenskar har det så förtvivlat dåligt trots att vår s.k. ekonomiska tillväxt i vissa fall inte ligger i topp. Om man börjar med ett relativt dåligt utgångsläge kan man kanske öka sin ekonomiska tillväxt relativt snabbt, men har man ett högt utgångsläge är det inte fullt så lätt. Jag tycker dessutom att det hade varit klädsamt om Lars De Geer hade diskuterat tillväxtens innehåll. Det är ju inte så att tillväxt är något som är bra i sig, bara därför att det är tillväxt, utan man måste faktiskt se vad det är som växer till och om man har någon långsiktig nytta av det, så att inte tillväxten tillfogar oss obotliga skador. Jag tycker att det borde vara en mer samlad diskussion kring vad man egentligen avser med det här ständiga tillväxtökandet. Sedan sade Lars De Geer någonting om att man skulle höja moralen inom den offentliga sektorn. Då måste jag fråga: Råder det en utomordentlig omoral inom den offentliga sektorn? Är man där oetisk och bär sig illa åt? Vad är det för någonting egentligen? Om man skall höja moralen måste man ju ha ett dåligt utgångsläge. Jag menar att Lars De Geer är skyldig hundratusentals människor i det här landet någon sorts besked om vari deras omoral består. Det känns ganska upprörande att säga att moralen skall höjas. Det får han faktiskt lov att förklara. Sedan har vi föreslagit att man skall ha en utredning beträffande de naturliga monopolen. Det är viktigt att man skaffar sig klara rågångar mellan vad som är monopolverksamhet och vad som kan vara konkurrensutsatt. Jag vet att Lars Norberg, för vilken detta är en varm fråga, har för avsikt att säga några ord om det. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Carl Frick frågar vad jag menar med att man kan höja moralen. Med det menar jag att om man skapar t.ex. privata daghem, privata sjukvårdskliniker och privata alternativ så ger man de anställda, som nu bara kan söka tjänst i den offentliga sektorn, valmöjligheter att gå in med privata initiativ och privata alternativ. Att de de får en valfrihet i sin anställning kommer att höja deras moral. Jag beskyllde dem inte för någon omoral. Jag sade bara att det skulle höja deras moral om de finge flera olika arbetsmöjligheter och arbetsvägar öppna för sig. Sedan frågade Carl Frick mig vad i allsin dar jag skulle med tillväxt till. Jag är litet häpen över att få frågan när Sverige befinner sig i dagens ekonomiska krisläge. Det kan väl inte ha undgått Carl Frick att vi har köer i sjukvården, att vi har besvär med finansiering av vägar, järnvägar, försvar och bostäder. Vi har besvär med att finansiera reningsverk och miljöåtgärder. Vi skulle behöva resurser för att hjälpa Polen och de baltiska länderna med reningsverk och med miljöskyddsåtgärder. Detta skulle kanske ge större effekt än om vi skulle lösa de sista fem procenten av våra svenska problem. Att allt detta kan lösas genom en tillväxt är alldeles klart. Det krävs tillväxt för att klara Sveriges åtaganden mot sina pensionärer. Det är statistiskt fastställt att vi om vi skall klara ATP-pensionerna värdemässigt måste få en tillväxt på 2 % per år. Får vi inte det kommer ATP-pensionerna att urholkas. Jag tycker därför att det nästan är onödigt att jag skall behöva stå här och argumentera för att tillväxten är viktig. Att den sedan skall äga rum på ett miljömässigt riktigt sätt håller jag med Carl Frick om. Detta höll jag ett anförande om för en timme sedan, där jag påpekade vikten av att vi har konsekvensanalyser i miljöavseende i våra upphandlingsregler.
Herr talman! Det är litet lustigt att ens moral skulle bli bättre för att man har flera alternativ. Jag förstår inte riktigt vad det har med moral att göra, men jag tror att de människor som arbetar i den offentliga sektorn är minst lika moraliska som de som arbetar på andra sätt och med olika alternativ. Jag tror inte att det beror på under vilka former man arbetar. Det är ett förhållningssätt man har som människa. Detta är mycket obegripligt. Jag tror inte köerna har så mycket med tillväxten att göra. Vi har ju haft en enastående ökning av den privata konsumtionen under 1980-talet. Från 1983 och framöver har den ökat med 2,5 % om året. Detta är något av ett rekord. Samtidigt har arbetslösheten gått ner till rekordlåga nivåer beroende på att industrin arbetar för fullt. Då är det inte så konstigt om man får köer och brist på personal i daghem och på andra ställen när man betalar skyhöga löner på andra ställen. Har man en marknadsekonomi så har man den och då får man vissa konsekvenser. Då blir det litet underligt om man från borgerligt håll beklagar sig över det som man verkligen strävar efter i alla andra sammanhang. Det är faktiskt en konsekvens av det som man vill ha i politiken nämligen ökad konsumtion därför att det är grunden för att man ökar tillväxten. Får man då köproblem skall man inte beklaga sig egentligen. Det finns bara ett svar på detta och det är öppna slussarna så att man får in invandrarna som kan fylla dessa platser. Men det brukar man ju inte heller vara så förtvivlat pigg på. För mig finns ingen logik i den här sörjan som man håller på med när man pratar om dessa frågor. Det är viktigt att man har klart för sig att tillväxten ställer till med stora problem. Man kan inte bara säga att tillväxten skall öka med 2 % om året, för det innebär faktiskt att vi om 35 år skall konsumera dubbelt så mycket som vi gör i dag. Med 2 % och med ränta på ränta i 35 år så blir det dubbelt så mycket, och det tror jag inte vi klarar av. Vi måste hitta andra vägar att lösa våra problem än att bara konsumera mera. Om 35 år lever jag kanske inte, men om jag gör det kan jag garantera att jag inte orkar konsumera dubbelt så mycket som nu -- det lovar jag. Och jag tror att det är många med mig som kommer att känna det som om de storknade.
Herr talman! Om jag byter ut ordet ''moral'' mot ordet ''arbetsglädje'' kanske jag gör Carl Frick glad. Jag tror att det är roligare att arbeta inom ett yrkesområde där man kan välja mellan olika företag eller organisationer att arbeta i än att arbeta i ett monopol där tjänsterna ofta tillsätts efter anciennitet och ålder och inte efter initiativkraft och duglighet. Carl Fricks underkännande av behovet av ökade resurser kunde föranleda en debatt som vi skulle kunna hålla på med i många timmar. Låt mig bara påpeka att OECD under de senaste åren haft en tillväxt på 3 %. Vi ligger på 1 % eller lägre. Det är klart att de länder som har en sådan tillväxt får ökade resurser för sjukvård, de får ökade resurser för åldringsvård, de får ökade resurser för u-hjälp, de får ökade resurser att ta emot flyktingar. Det kan hända att Carl Frick tycker att allt det är alldeles onödigt. Jag rår inte för det; det är i så fall en uppfattning som han får stå för.
Herr talman! Lars De Geer talar om att man får större arbetsglädje om man har flera företag eller organisationer att välja emellan. Jag får en känsla av att Lars De Geer uppfattar hela Sverige som ett enda stort monopol. Det är faktiskt så att vi har en fri arbetsmarknad. Människor kan byta jobb, och de kan söka sig till olika ställen. Det är faktiskt också vad människor gör i ganska stor omfattning. Arbetsglädje kan man säkert finna. Om man inte trivs på ett ställe kan man i de flesta fall -- åtminstone på de större orterna -- ganska lätt finna sin arbetsglädje och sina arbetskamrater på ett annat ställe. Det var ju skönt att Lars De Geer bytte ut ordet ''moral'' mot ordet ''arbetsglädje''; det känns bra. Jag tycker kanske att man skall sanera debatten och använda ''moral'' om vad som är moral och Lars De Geer sade att man har en tillväxt på 3 % på kontinenten och i OECD-länderna. Jag tror att också de kommer att hamna i oändliga problem med denna fantastiska ökning av sin materiella konsumtion. Med litet eftertanke måste man förstå att man helt enkelt inte kan hålla på så. De olika resurserna tar slut. Tillsammans smutsar vi ned och förgiftar i en så rasande fart att produktiviteten i de biologiska systemen faktiskt tenderar att minska. Det är det som vi äter av, och vi kan ju faktiskt inte, som någon sade, äta t.ex. pengar. Jag tror därför att det är dags för ett kvalificerat omtänkande beträffande den tillväxtfundamentalism som råder. Därmed inte sagt att man inte skall lösa sina problem. Vi måste helt enkelt tänka ut nya sätt att klara olika problem på och inte tro att vi kan klara saker och ting genom att bara konsumera mer i varje givet ögonblick. Det kommer vi aldrig att klara av. Gör vi så kommer det att gå oss mycket illa på sikt. Det kanske går några år till, men jag hoppas faktiskt att vi skall komma till en insikt, som gör det möjligt att lösa problemen med bl.a. vård och pension på andra sätt än genom att konsumera sönder oss själva.

Herr talman! Jag skall försöka redogöra för anledningen till att vi har avstyrkt samtliga motioner i betänkandet om offentlig sektor. Först och främst anser vi att den kritik som framförs om hur den offentliga sektorn fungerar inte alls överensstämmer med verkligheten. Många av oss har säkert varit i något annat land och kanske haft tillfälle att på ett eller annat vis ta del av hur den offentliga sektorn där fungerar och kunnat göra jämförelser. Då om någonsin måste vi erkänna för oss själva att vi har en väl utbyggd och fungerande service. Carl Frick talade om att titta på hur vi svenskar har det. Ja, det borde många svenskar verkligen göra. Vi har haft en ekonomisk tillväxt som skapat utrymme för ökad såväl privat som offentlig konsumtion. I dag har vi inte samma tillväxt. Nu dämpas utbyggnadstakten, och vi kommer att få se betydande omställningsproblem. Arbetet att omstrukturera den offentliga sektorn är nu på gång -- men välfärden skall inte urholkas. Nu skall jag säga en sak som kommer att ljuda som musik, åtminstone i öronen på moderaterna: Valfriheten skall öka. Arbetet med att införa olika former av brukarinflytande, brukarmedverkan, föreningsdrift, självförvaltning och kooperativ skall breddas och intensifieras. Men återigen: Kravet kvarstår att verksamheten skall hålla hög kvalitet, styras demokratiskt och finansieras solidariskt, men produktionen av tjänster kan ske i olika former, både offentliga, kooperativa och privata. Vi talar i dag om avreglering, ökad användning av avgiftsfinansiering och anbudsupphandling. Att nu när så mycket redan är på gång påskynda detta arbete, som man från borgerligt håll i dag vill, anser vi från majoritetens sida inte vara realistiskt. Det finns mycket i utvecklingen som inger optimism, men det pågående utvecklingsarbetet måste få ta sin tid. Det måste finnas realism också. Jag vill påminna om det vi säger i betänkandet: Ni måste ha misstolkat intentionerna bakom de åtgärder som nu vidtas för att effektivisera den offentliga sektorn. Det pågår intressanta projekt över hela landet för att förnya den offentliga sektorn. Men mycket återstår att göra, mycket är ogjort -- 1990-talet kommer att erbjuda nya grepp och möjligheter att åstadkomma mer reformer för pengarna. I propositionen om utveckling av offentlig sektor sägs bl.a.: Arbetet med att omstrukturera den offentliga sektorn är av utomordentlig betydelse för att välfärden inte skall urholkas. Utrymme för angelägna reformer måste i ökad utsträckning skapas genom omprioriteringar och genom ett effektivare utnyttjande. Samtidigt måste kraven på ökad kvalitet, ökad tillgänglighet och valfrihet tillgodoses. Detta är arbete som pågår inom ett brett fält av den offentliga verksamheten. I kommuner och landsting sker en fortlöpande granskning och omprövning av innehållet i de tjänster som erbjuds medborgarna. Och, herr Rydén, inom det statliga området prövas bl.a. inriktningen och omfattningen av transfereringssystemet. Hav tålamod, hav tålamod!

Herr talman! När Iris Mårtensson säger att de offentliga tjänsterna skall kunna åstadkommas genom produktion i offentlig, kooperativ eller privat regi kan jag inte annat än konstatera att det är en mycket trevlig överraskning att hon nu även har privata alternativ med. Att kritisera henne på den punkten vore att slå in öppna dörrar. Sedan säger Iris Mårtensson att kritiken mot den offentliga sektorn är oberättigad. Då är jag där igen: Tar inte Iris Mårtensson till i överkant när hon säger att vår offentliga sektor är perfekt i alla avseenden? Det är sant att vi i många fall har en mycket fin offentlig sektor och att den i många stycken fungerar väl. Men vore det inte att sätta skygglapparna för ögonen att glömma att vi har vårdköer, att vi har köer när det gäller höftledsoperationer, hjärtoperationer och ögonoperationer? Vi har en delvis försummad infrastruktur -- jag tänker då på vårt järnvägsnät. Det finns stora behov av vägunderhåll. Vi kan förutse att våra pensionärer, som blir fler och äldre, kommer att kosta mycket pengar. Således borde vi erkänna att den offentliga sektorn har problem, även om den i många delar fungerar väl.
Fru talman! Iris Mårtensson sade att kritiken inte överensstämmer med verkligheten. Men Iris Mårtensson, har inte den förre och den nuvarande civilministern sagt ungefär samma saker som moderater, folkpartister och centerpartister vid flera tillfällen har framfört om behov av förändringar i den offentliga sektorn? Sedan har ministerns ord fått stå för sig själva och inte följts av handlingar. Det har kostat en minister taburetten och det kan kosta också nästa minister hans taburett. Därför borde Iris Mårtensson ha lyssnat litet grand på vad vi tre borgerliga representanter har sagt, nämligen att det finns ett behov av att förändra den offentliga sektorn, att öka privatiseringen och att ge en ökad valfrihet för medborgarna. Med våra metoder blir det också möjligt att ge en bättre kvalitet på den service som samhällets medborgare i dag har rätt att ställa krav på. Det tycks ju finnas en överensstämmelse i den uppfattningen. Eftersom socialdemokratiska landstingsråd och kommunalråd säger detsamma, finns det belägg för att den offentliga sektorn inte klarar att tillgodose medborgarnas behov av vård och service. Därför är det beklagligt att en sådan trevlig riksdagsledamot som Iris Mårtensson är så oförbätterlig på den här punkten. Vi har tidigare diskuterat detta och Iris Mårtensson sade i en replik till Filip Fridolfsson att det finns ett kalkerpapper. Men jag ser inte bara ett kalkerpapper; i det här fallet ser jag skriften på väggen. Det är beklagligt och känns litet nattståndet. Iris Mårtensson har inte tagit den minsta lärdom av denna debatt som i dag förs ute i samhället, tyvärr.
Fru talman! Jag vill först yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Det glömde jag sist när jag hade ordet. Rune Rydén sade att orden inte följs av handlingar, men jag försökte att ange en hel del som är på gång och som redan nu har lagts fram förslag om. Jag vill bara påminna Rune Rydén om att det i går eftermiddag lades en skrivelse på riksdagens bord som berör riktlinjer för reformer av den offentliga sektorn. Det finns inte mindre än sju program som berör just dessa områden, bl.a. skolans verksamhet, äldreomsorg, barnomsorg, socialförsäkringssystemet. Det är väldigt mycket som är på gång, så jag behöver inte upprepa det. Som sagt, det material som lades på riksdagens bord finns ju tillgängligt också för er övriga.
Fru talman! Sent skall syndarn vakna, sade man i min småländska hembygd en gång i tiden, och så är det nog med dagens socialdemokrater. Man har noterat att det krävs en förändring och genom att föreslå vissa åtgärder försöker man rädda vad som räddas kan. Tyvärr är det alltför mycket som tyder på att samma sak kommer att inträffa nu som det har gjort tidigare när det gäller förslag till förändringar av den offentliga sektorn, nämligen att det blir en massa ord och mycket litet substans i dessa ord. Iris Mårtensson, varför tog ni inte chansen? Här fanns ett betänkande, motioner och tydliga förslag. Ni kunde ha hakat på dem. Det hade kunnat hjälpa er ut ur en del av era problem, men ingenting av detta kunde skönjas. Jag tror att ni fortfarande är fast i den obotfärdiges förhinder, tyvärr.
Fru talman! Nu har vi tagit krafttag och lämnat en skrivelse till riksdagen, sade Iris Mårtensson. Då vill jag precis som Rune Rydén nyss gjorde säga att dessa åtgärder har föreslagits i tio år. Nu när de skall vidtas är det för sent, och det är även för bristfälligt.

Fru talman! Det var intressant att lyssna på debatten. Iris Mårtensson har problem att övertyga moderaterna och folkpartiet om att socialdemokraterna är inne på deras linje. Hon talade om reformering av den offentliga sektorn när det handlar om nedskärningar. Vi i vänsterpartiet vill demokratisera och utveckla den offentliga sektorn, inte avveckla och privatisera den. Det beror på att den offentliga vården och omsorgen är det enda området i samhället som bygger på den solidariska tanken, från var och en efter förmåga till var och en efter behov. Vård och omsorg till alla -- oberoende av plånbokens tjocklek -- solidariskt finansierad genom skattesystemet och styrd av demokratiskt valda människor har varit arbetarrörelsens målsättning, och det kommer också att vara vänsterpartiets. Det är också genom den offentliga sektorns utbyggnad som kvinnorna har gjort sitt inträde på arbetsmarknaden. Det är tack vare utbyggnaden av vård och omsorg som kvinnors oavlönade arbete har lyfts fram och fått ett ekonomiskt värde, visserligen ett alldeles för lågt värde -- kvinnorna har alldeles för låg lön -- men det har i sin tur att göra med att vi lever i ett samhälle med en manlig maktstruktur. Arbetsvärdering utgår från en manlig norm, och då blir det lägre löner inom vårdoch omsorgsyrken. Vi tror på den offentliga sektorn och vi tror också på dem som arbetar där. Vi tror inte att behoven av vård och omsorg klaras vare sig bättre eller billigare i fri konkurrens av marknadskrafterna. Privata alternativ kan aldrig ersätta den offentliga sektorn för den stora gruppen av befolkningen. Dessutom är den fria konkurrensen en myt som inte existerar i det verkliga livet. En annan myt som fått fäste i det allmänna medvetandet är talet om valfrihet. Det är en borgerlig myt att om vi bara hade mer privat verksamhet att välja på, skulle vi få bättre och billigare vård och omsorg. Men det ligger faktiskt inte någon automatik i detta. Däremot skulle alternativen kanske bli flera. Det är ju en enkel matematik att räkna ut att om jag skall kunna välja t.ex. vilken skola mina barn skall gå i, förutsätter ju detta att det finns både flera skolor inom rimligt avstånd från där jag bor och fler platser än det finns elever, annars finns det ju inget att välja på. Då har jag svårt att se hur det totalt sett skulle bli billigare. Samma resonemang kan man använda när det gäller val av vårdcentral, barnomsorg eller servicehus för äldre. Vem skall betala för alla extraplatser som måste finnas om det skall vara en verklig valfrihet? Därmed inte sagt att vi är emot att man skall kunna välja vårdcentral eller skola. Det skulle säkert fungera bra på vissa orter, kanske i storstadsområden. Vi tror dock inte att man löser några av de problem som finns i dag med denna övertro på marknaden och konkurrensen. Däremot instämmer vi i att den offentliga sektorn behöver förnyas. Det är ju uppenbart att det finns brister i dag, såsom köer inom sjukvården, undermåliga skollokaler och en tungrodd central byråkrati. Där vill jag tillägga att problem med byråkrati finns i minst lika hög grad inom privat som offentlig verksamhet. Det är nog snarare så att den offentliga byråkratin i många fall är överlägsen den privata när det gäller effektivitet. Det är en händelse som i och för sig ser ut som en tanke att kritiken mot den offentliga sektorn om att den fungerar sämre kommer i takt med att socialdemokratin har anammat de borgerliga värderingarna om att den offentliga sektorn är för stor. Det ligger litet grand av självuppfyllande profetior i detta. Vi anser att den offentliga sektorn behöver demokratiseras och decentraliseras. Eftersom det handlar mycket om vård och omsorg och eftersom vården och omsorgen till 80 % utförs av kvinnor, är vi övertygade om att man måste ta till vara kvinnornas kunskaper och erfarenheter. Man måste bygga en helt annan arbetsorganisation med en mycket plattare struktur. Fru talman! I det här betänkandet går socialdemokratin ännu ett steg längre på den nyliberala vägen. Visserligen säger man att den offentliga sektorn spelar en avgörande roll för välfärden, men samtidigt som man avstyrker de borgerliga motionerna skriver man: ''Som utskottet ser det är många av de åtgärder som föreslås i de borgerliga motionerna i flera avseenden i överensstämmelse med inriktningen av det förnyelsearbete som nu pågår inom den offentliga sektorn.'' Därför blir det en något konstig debatt i dag. Utskottsföreträdaren måste försöka förklara att man säger nej till motionerna fast man egentligen håller med. Jag kan förstå litet av Rune Rydéns dilemma. Man menar också att centerns och folkpartiets krav till stora delar är tillgodosedda. Jag skulle vilja fråga utskottets företrädare hur ni egentligen vill ha det. Först talar ni om att den offentliga sektorn spelar en avgörande roll för välfärden, men i praktisk politik i verkliga livet har ni tillsammans med folkpartiet fattat en rad beslut som medför en minskad offentlig sektor. Ni accepterar de borgerliga motionernas budskap och skriver att de i princip gått igenom. I det senaste i raden av krispaket är det viktigaste budskapet att de offentliga utgifterna måste minska. För mig går inte det här ihop. Människans behov finns ju kvar. Det är det som är det väsentliga. Människor blir sjuka. Var vill ni sänka ambitionerna att bota sjuka människor? Utvecklingen går mot allt bättre metoder att bota fler och fler sjukdomar. Skall inte alla människor ha en grundläggande rätt att få bästa möjliga vård? Människor blir gamla och behöver därmed mer hjälp för att kunna leva ett värdigt liv. Hur skall man kunna spara in på de äldres behov? Det är orealistiskt att tro att allt skall kunna ske med rationaliseringar, effektiviseringar och omstruktureringar. Jag är visserligen medveten om att man alltid måste göra prioriteringar, och det görs hela tiden. Vi är dock inte beredda att låta marknadskrafterna stå för dem. Vi vill styra vård och omsorg på ett demokratiskt sätt, så att alla får del därav. Jag vet inte hur ni skall klara av det med den borgerliga valfrihetsmotionen, som ni har godkänt, i botten. Med hänvisning till budgetpropositionen skriver ni att offentlig verksamhet måste räkna med begränsad tillgång på reala och finansiella resurser. Det är ett fantastiskt uttalande i sig. I en tid då tillgången på just reala och finansiella resurser i samhället är större än någonsin tidigare, skall den offentliga verksamheten minska. Problemet är att ni har avhänt er alla metoder att få tillgång till de reala och finansiella resurserna. De far i väg med stor fart ut ur landet. Sedan höjs räntan för att pengarna skall komma tillbaka. Fru talman! Vi har ingen motion till det här betänkandet. Med ett särskilt yttrande som vi har fogat till betänkandet och det här lilla inlägget i debatten har jag velat markera några grundläggande byggstenar i vår syn på den offentliga sektorn.
Fru talman! En gång i tiden var jag lärare i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Jag undervisade många blivande kommunister i marxism. Jag undrade då ibland vad det var som gjorde att de fängslades av denna lära. I dag fick jag den klara vittnesbörden om detta när jag lyssnade till Maggi Mikaelsson. Det är en ren illusion.

Fru talman! Vi i miljöpartiet är även när det gäller serviceverksamhet för mångfald och småskalighet. Det hoppas jag att alla vet. Jag skall i dag tala om något speciellt, nämligen naturliga monopol. I den allmänna marknadsyra som just nu pågår i vårt land håller man på att glömma bort att det finns något som heter naturliga monopol. Jag vet inte om Iris Mårtensson känner till definitionen på naturliga monopol. Av utskottsutlåtandet över vår motion Fi:511 verkar det inte som om man har förstått riktigt vad det är fråga om. Vi kanske har varit otydliga. Utskottet säger att ''motionärerna har misstolkat intentionen bakom de åtgärder som vidtagits för att effektivisera den offentliga sektorn''. I nästa rad i betänkandet talar man om att ''staten måste bl.a. från fördelningssynpunkt ha ett avgörande inflytande inom flera verksamhetsområden''. Jag vill börja med att anföra att detta är typiskt för utskottets slappa skrivning. Den offentliga sektorn är en sak, och statens verksamhet är en annan sak. Den största delen av den offentliga sektorn ligger utanför statens verksamhet. Den ligger nämligen i kommuner och landsting. Utskottet talar om effektivisering av den offentliga sektorn. I vår motion talas enbart om statliga naturliga monopol. Det hade varit klädsamt om utskottet hade hållit sig till den saken. Om jag tolkar utskottet snävt så menar man att motionärerna har misstolkat statens intentioner när det gäller statliga naturliga monopol. Med statliga naturliga monopol menar jag reella monopol i statlig regi, oavsett om det finns en lagstiftad monopolrätt eller inte. Har vi misstolkat, så har regering och riskdagsmajoritet verkligen sig själva att skylla. Från miljöpartiets sida har vi under föregående riksmöte i minst fyra motioner efterlyst en policydeklaration från socialdemokratins sida -- men icke. Vi är som utskottet skriver hänvisade till att tolka utifrån diverse konkreta ställningstaganden och uttaladen av verkschefer inom statliga affärsverk. Det senaste är regeringens skrivelse som vi fick i går. Man uttalar där avsikterna att bolagisera Vattenfall. Det innebär att en ny monopolliknande verksamhet helt skulle ställas utanför demokratiskt kontroll. Vissa delar inom Vattenfall är av typen naturligt monopol, andra delar kan mycket väl föras över till en marknad och utsättas för konkurrens. Det är märkligt att i USA -- som är den privata företagsamhetens förlovade land -- har man en sträng lagstifting som ger medborgarkommissioner rätt att fastställa monopolens taxor. Här i Sverige vill man låta monopolen agera fritt utan kontroll. Det är inte att undra på att televerket går ut i annons och deklarerar: ''Vi spelar hellre finans än monopol''. Fru talman! Jag tvivlar inte ett ögonblick på att Tony Hagström hellre spelar finans än monopol. I vår motion vill vi dock peka på att televerket liksom posten, Vattenfalls stamlinjenät och en del andra verksamheter har reella tekniska monopol som gör marknadslösningar praktiskt taget omöjliga. Det är hög tid att man röjer upp i denna verksamhet. Sådant som kan fungera på en konkurrerande marknad skall inte finnas i samma organisation som innehar ett naturligt monopol. De naturliga monopolen skall stå under strikt offentlig kontroll och kan möjligtvis vara privata. Men det ökar i så fall kraven på den offentliga kontrollen. Jag bor själv i glesbygd. Jag skulle vilja se det företag som skulle komma ut till oss och konkurrera med televerket när det gäller att dra telefonledningar eller det företag som skulle upprätta konkurrerande lantbrevbärarlinjer. Jag skulle också vilja se det företag som skulle sätta upp konkurrerande stamlinjer bredvid banverkets nuvarande linjer. Nej, fru talman, det behövs en skärpning hos de grå partierna i denna riksdag, så att de tar upp frågan om naturliga monopol på allvar. Vi i miljöpartiet kommer att ta varje tillfälle att ta upp denna fråga. Vår nästa motion är redan avlämnad. Att ha en genomtänkt politik när det gäller naturliga monopol är nämligen en demokratisk skyldighet främst mot de svaga i samhället, de som först drabbas när det brister i service eller om priserna blir för höga på grund av stora monopol vinster.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 Det kan naturligtvis diskuteras om järnvägstransporter och sjötransporter generellt är säkrare än landsvägstransporter. Helt klart är de tekniska förutsättningarna för att göra farliga transporter säkrare större vid användning av järnväg och sjöfart än vid användning av landsvägar. Det farliga godset kan exempelvis bättre isoleras från annan trafik och inneslutas i säkrare men tyngre behållare tack vare större bärighet hos räls och vatten. Genom den ordning där transporter av farligt gods prövades enligt miljöskyddslagen skulle man på ett bättre sätt kunna beakta den specifika farligheten hos varje typ av transport.

Fru talman! Det här är ett kärt ärende, som utskottet har behandlat vid ett flertal tillfällen. Jag vill i denna behandling hänvisa till utskottets skrivning angående transporter av farligt gods. Där uppmärksammar vi som tidigare att det här är ett stort område och att det finns mängder av situationer där faran kan vara överhängande. Men vi har också under åren som har gått sett att man försöker efterleva och göra någonting av de beslut som vi har fattat i riksdagen. Även om vi från utskottet i flera avseenden håller med en del av motionärerna när det gäller beskrivningen av problem och brister, menar vi att det för närvarande inte föranleder något uttalande från riksdagen. Däremot har utskottet anfört att vi behöver få en fortlöpande erfarenhetsredovisning som skall ges oss till känna från regeringen, så att vi kan följa vad som verkligen görs ute i länen. Med detta tillstyrker jag utskottets hemställan och yrkar avslag på motionerna.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen, där vi förordar avveckling av Hästholmens skjutfält. Jag ifrågasätter inte att krigsmakten med den organisation som ÖB föreslår har nytta av skjutfältet. Miljöpartiet de gröna föreslår emellertid en mera decentraliserad arméstruktur, där det inte blir fråga om centraliserad utbildning av t.ex. värnförband. Arméns etablering i Norrtälje/Väddö. Där kan luftvärnets specifika skjutträning försiggå.

Fru talman! Jag gick för ett tag sedan igenom en del av Kerstin Hesselgrens anföranden, där hon sade att hon innan hon kom till riksdagen var förvånad över hur lång tid saker och ting kunde ta. Hon tog exempel från England. När hon själv hade kommit till riksdagen insåg hon hur väldigt lång tid det tog från det att en fråga aktualiserades till att den gick igenom. Den politiska processen brukar liknas vid en ketchupflaska. Man trycker, men det kommer ingenting, kommer ingenting, och sedan kommer allting. Här har vi ett sådant fall. Det betänkande som vi nu behandlar är faktiskt viktigt. Det står i betänkandet ''att utskottet är berett att frångå sin tidigare restriktiva inställning till att avskaffa det nuvarande prövningsförfarandet''. Den här frågan har drivits länge, den var uppe redan på 20-talet. Många har drivit frågan, framför allt från frikyrkohållet under kriget då man försökte försvåra för vapenfria beträffande prövningsförfarandet. Den har aktualiserats år efter år. Vi har gjort från folkpartiets sida partimotioner och enskilda motioner. Andra partier har ju gjort det också. I grunden kan man säga att den offentliga sektorn har tagit på sig väldigt många uppgifter, men den allra omöjligaste är den som vapenfrinämnden har haft, nämligen att avgöra om Anders eller Pelle har tillräckliga samvetsskäl eller inte. Myndigheten heter vapenfrinämnden -- den hade kunnat heta ämbetsverk för mätande av graden av personlig övertygelse hos unga män eller helt enkelt statens samvetsverk. Tanken är att på något sätt kunna avgöra någons samvetsskäl genom att se på personen utifrån. Det gjordes ett försök från riksdagen 1979 att liberalisera på det här området. Det kom en utvärdering för bara någon månad sedan. Först nu, elva år senare, har huvuddelen av den liberalisering som riksdagen beslutade om trängt igenom. Det är alltså en oerhörd tröghet i verkställigheten på myndighetssidan. Det här är naturligtvis en viktig principiell fråga. Man kan säga att det inte går att mäta någons samvete. Myndigheten kan säga: Dina samvetsskäl är inte tillräckliga. Personen själv säger: Jag tycker det, och jag går i fängelse. Vi vet inte hur många tusen eller hur många hundra det är. Att samhället tar på sig att gå emot individen och säga att hans eller hennes samvete inte är tillräckligt starkt är egentligen orimligt. Ett huvudargument för dem som vill ha det så här är: Det får vi då betala för. Några får bli felaktigt bedömda för att inte andra, som möjligen skulle kunna utnyttja systemet, på något sätt kan komma förbi. I Finland har man inget prövningsanförande. Erfarenheterna där är mycket goda. Vi vet att -- det är det argument som försvarsutskottet har -- en väldigt stor del av dem som i formell mening skulle vara värnpliktiga inte gör sin tjänst utan åberopar alla möjliga sociala, ekonomiska, medicinska eller andra skäl. Ungefär en på tre eller fyra gör det. I grunden är det här inte en praktisk fråga, utan en principfråga: Skall individens egen uppfattning, egen samvetsövertygelse få gälla, eller tror vi att vi som politiker och myndighetsföreträdare bättre kan avgöra den saken? Det här förslaget är ett stort steg framåt. Man kan beklaga att den här ketchupflaskan måste tryckas så fruktansvärt länge. Låt oss nu glädjas åt att all ketchup har kommit fram på bordet. Fru talman! Jag yrkar bifall till ett enhälligt utskott hemställan vad gäller prövningsförfarandet.

Fru talman! Det är bra att prövningsförfarandet för vapenfri tjänst nu avskaffas. Det finns inget mer att orda om detta. Precis som Hans Lindblad sade är det här en fråga som har funnits med i decennier. Nu är det dags att gå vidare. Det är dags att vidga de områden där de vapenfrias engagemang och kunnande kan tas till vara. Många arbeten i vapenfri tjänst har varit meningslösa och torftiga -- det är inte tu tal om den saken. Det finns otaliga vittnesbörd i det avseendet. Dugliga och kunniga personer har alltså sysslat med i sig totalt obehövliga uppgifter. Vad som karakteriserar värnplikten är att den är en pliktlag. Då bör det också vara fråga om uppgifter som har den karaktären att människor verkligen kan känna ett engagemang och kan veta att de uppgifter som de utför är viktiga. Vidare är det dags att vidga de här områdena till att gälla ett fredsarbete i vidare mening. Det finns områden som rimligtvis kan anses eftersatta och där vi på ett meningsfullt sätt kan ta till vara de vapenfrias arbete. Det gäller då freds-, nedrustnings-, miljö och solidaritetsfrågor. Jag tycker att det från både samhällets och den enskildes synpunkt borde vara av stor betydelse att vi kan använda människor för sådana här uppgifter.

Fru talman! Jag instämmer gärna i vad Hans Lindblad och Jan Jennehag här har sagt. Men därutöver har jag några förklaringar och kommentarer. Det är, som sagt, utomordentligt glädjande att försvarsutskottet i enighet har kommit fram till en skrivning som innebär att nuvarande prövningsförfarande inför vapenfri tjänst avskaffas. Det är gamla motionskrav som tillgodoses, som Hans Lindblad sade. Så länge vi i miljöpartiet har varit med här har vi hjälpt till. Vi har stöttat motionskrav genom reservationer när andra inte har orkat skriva reservationer. Nu kommer det an på regeringen att mera preciserat föreslå hur den här antagningen till vapenfri tjänst skall ske. Man kan hoppas att det blir ett förslag som grundar sig på att vapenfri tjänst är det naturliga. Den är ju det naturliga sett till människan. Men egentligen är det här det som vi främst behöver och som är rationellt i dagens försvar och som kommer att vara rationellt i framtidens försvar. Dagens samhälle är, och framtidens samhälle kommer i mångt och mycket att vara, så sårbart på grund av datateknik och elberoende att konventionellt försvar blir en felinvestering. Elektromagnetiska pulser från en kärndetonation slår ut all elektronik. Man kan bara kapsla in och skydda i mycket begränsad omfattning. Nya strålningsvapen kommer att kunna producera ännu effektivare pulser. JAS-plan kommer aldrig att flyga, och inga kärnbrigader kommer att mobiliseras. Långsiktigt är meningen med det rationella försvaret att bygga ett mindre sårbart och mera ekologiskt anpassat samhälle. Kortsiktigt måste försvaret bygga på att vi lokalt kan sätta upp civila styrkor som kan bemanna reservsystem för basförsörjning med mat, vatten, värme och kommunikationer och som kan mångfaldigt förstärka civil räddningstjänst. Men samtidigt växer miljöhoten. Vårt samhälles existens hotas inte i grunden av en sovjetisk invasion men väl av krympande ozonskikt, av surt regn och av växthuseffekten. Mot detta är civilt arbete ett relevant försvar. Global miljöförstöring och livsmedelsbrist genererar politiska konflikter. Också mot detta är civilt arbete ett relevant försvar. Behovet av civilt försvarsarbete är således mycket stort. Därför har vi i miljöpartiet motionerat om den s.k. allmänna värnplikten som vi vill skall utvecklas till en allmän värntjänst för både män och kvinnor. Helt klart fordras det, tyvärr, även för den närmaste framtiden en militär beredskap -- men det måste vara en beredskap för att kunna sätta upp många små robusta förband för att försvara vårt stora territorium. Det är det enda som är militärt avskräckande när det gäller att försvara vårt territorium både mot invasion en från stormakt och mot en eventuell framtida beväpnad folkvandringsinvasion. Den allmänna värntjänsten kan erbjuda en sådan beredskap genom att miljövärnsförband och räddningstjänstförband vid behov kan ges kompletterande utbildning och beväpning. På det sättet kan man öka den militära beredskapen med visst varsel. Naturligtvis kan den allmänna värntjänsten inte införas från den ena dagen till den andra. I väntan på utredningar av olika slag är det därför klokt att successivt utvidga verksamhetsområdet för nuvarande värnplikt. Därför biträder vi de krav som de vapenfrias organisation länge fört fram beträffande en utvidgning här på deras område. Vi biträder alltså vänsterpartiets motionsyrkande och den reservation som finns i betänkandet. Det här är ett bra exempel på att man kan gå stegvis fram, även om vi väldigt snabbt skulle vilja ha en mera rationell helhetslösning i form av en allmän värntjänst. Ett exempel på att det går stegvis framåt är alltså den positiva inställning som nu finns när det gäller att rekrytera värnpliktiga direkt till civilförsvaret. Som sagt: Det går framåt.

Fru talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställa. Sedan ett par kommentarer. Jag har följt frågan under ett tiotal år här i riksdagen. Diskussionerna kring vapenfri tjänst har tidvis varit mycket intensiva. För närvarande står vi inför ett ställningstagande som jag tror är riktigt och som också bör ses i förhållande till den förhärskande världsbilden. De resonemang som har förts i utskottet dokumenterar hur man ser på frågan men även det nödvändiga i att även det här området genomgår en förändring utifrån nuvarande situation. Hans Lindblad har på ett bra sätt något beskrivit denna problematik. Det här är ingen ny fråga. Tvärtom är den här frågan utomordentligt gammal. Det framgår av riksdagens noteringar under årens lopp. Men det som alltid varit föremål för diskussion har gällt hur man skulle kunna hantera vapenfri tjänst på ett rimligt sätt i förhållande till den pliktlag som ju ändå gäller för det här området. Nu är vi alltså framme vid ett ställningstagande som möjliggör en förändring av nuvarande prövningsförfarande. Men vi har sagt att det ändå finns skäl att klara ut den enskilde pliktskyldiges inställning till försvarets behov av personal. Där närmar vi oss ett av de problem som jag anser kvarstår, framför allt med tanke på de synpunkter som framförts från miljöpartiet och vänsterpartiet. Man menar att den tänkta tjänstgöringen skall breddas på ett sådant sätt att det här i fortsättningen inte kopplas till totalförsvarets behov. Men det ser jag som ett avsteg, som något som leder i en föga önskvärd riktning. Jag tror inte att det är bra att på det här sättet tillgodose vissa sektorers behov av arbetskraft -- ja, kanske t.o.m. behov av billig arbetskraft. Jag vill nog beträffande en sådan här arbetsinsats att den som åtar sig denna uppgift skall känna sig motiverad. Man skall tycka att det är ett arbetsområde där man känner att man gör nytta. Skälet till att man söker till den här verksamheten skall framför allt präglas av ett intresse och av behov. Det skall inte vara så, att man vill undvika någon annan form av verksamhet. Jag vill alltså framhålla att det som nu är väsentligt och värdefullt är att vi lämnar det nuvarande prövningsförfarandet. Vi ger i uppdrag åt regeringen att återkomma med förslag som bättre tillgodoser dagens syn på denna problematik. Men vi går inte så långt som vänsterpartiet och miljöpartiet kräver i reservationen.

Fru talman! Detta betänkande är ett viktigt steg framåt i vapenfrifrågan. Utskottet uttalar att den omständliga och orättvisa prövningen vid sökandet till vapenfri tjänst skall ersättas med något enklare och bättre. Vi som är verksamma inom Broderskapsrörelsen hälsar naturligtvis detta med glädje. Vi har inte motionerat i januari i år men gjorde det i en stor motion i januari 1988. Som bekant har vi drivit denna fråga mycket länge. Vi menar att man har ägnat alldeles för mycket energi åt för få människor. Hanteringssättet har också skadat unga människor som har fått nej. En del har fått stora problem till följd av ett nejsvar. Det har också i många fall lett till totalvägran. Man kan säga att vi har kommit på efterkälken bland de nordiska länderna när det gäller att ta itu med detta problem. Jag hoppas nu att regeringen snabbt kommer med förslag till följd av detta tillkännagivande. På en punkt är vi dock inte nöjda. Det gäller just det som har varit uppe i debatten, nämligen tjänstgöringsalternativen. Det finns vapenfrisökande som inte anser sig kunna tjänstgöra inom totalförsvaret. De kan inte acceptera de nuvarande tjänstgöringsalternativen. Det leder till totalvägran, som i sin tur leder till fängelsestraff. Vi har sett många tidningsartiklar om det runt om i landet. Jag menar att detta frihetsberövande skadar Sveriges anseende. Det avser ganska få människor, och att undvika det borde inte vara något problem. I år är det vänsterpartiet som har motionerat i den här frågan. De tar upp behovet av alternativa tjänster utanför totalförsvaret. Man pekar på alternativ som tjänstgöring inom institutioner och folkrörelser som arbetar för fred, nedrustning, kultur, miljö, m.m. Detta är uppfattningar som vi framfört i vår motion under den allmänna motionstiden 1988. Den starka anknytningen till totalförsvarets myndigheter, även om de är civila, provocerar vissa värnpliktiga till att totalvägra i stället för att göra vapenfri tjänst. Många vapenfria vill ha en tjänst inriktad på fredsbefrämjande åtgärder och fredlig lösning av konflikter. Vi ser det som ett grundläggande krav att det är en i vid mening samhällsnyttig tjänst man skall göra. Det är att föredra en sådan lösning framför att aktuella vägrare hamnar i fängelse. I Broderskapsrörelsens nya säkerhetspolitiska program hävdar vi att även denna samhällsnyttiga tjänst kan vara en del i landets säkerhetspolitik. Vi menar att det är för snävt att se tjänstgöring inom totalförsvaret som det enda alternativet. Vi delar i allt väsentligt vänsterpartiets reservation. Det kvarstående problemet måste helt enkelt åtgärdas, även om huvudinriktningen -- jag vill stryka under det -- av tjänstgöringen för de vapenfria bör ske inom totalförsvaret. Men det är orimligt att vi fortsättningsvis försätter oss i en sådan situation att ett antal totalvägrare hamnar i fängelse. Man skulle kunna spinna vidare på Hans Lindblads exempel med ketchuptuben. Varför inte trycka till ordentligt, så att vi får ut även detta problem och löser den kvarstående frågan.

Fru talman! Jag har viss förståelse för Berndt Ekholms syn på totalvägrare och deras situation. Den är något speciell. Låt mig ge uttryck för någonting som kan leda till att även den situationen förbättras något. Det pågår i försvarskommittén ett arbete som i förlängningen kan leda till att man där begär en översyn av hela den problematik som har att göra med totalförsvarets personalförsörjning. Det kan ses mot bakgrund av de ställningstaganden som är på väg att växa fram till följd av ett minskat behov av personal i den militära delen av totalförsvaret. Jag ser framför mig, som en direkt följd av detta, att möjligheterna till ett resonemang om totalförsvarets personalbehov öppnas. Därmed kanske man också skulle kunna se på något som betecknas som totalförsvarsplikt. Vi har ännu inte kommit fram till ett slutgiltigt ställningstagande i den frågan. Men jag ser personligen möjligheter till öppningar i en sådan riktning, vilket också breddar basen för tjänstgöringsalternativen. Men låt oss invänta att försvarskommittén slutför sina uppgifter, då just denna frågeställning berörs där.
Fru talman! Jag menar att det är rör sig om mycket få människor som är aktuella i detta fall. Om huvudinriktningen är att man som vapenfri skall tjänstgöra inom totalförsvaret återstår omkring ett hundratal som inte kan acceptera detta. Jag tycker att det är rimligt att vi söker en lösning på detta problem, så att vi slipper sätta dessa människor i fängelse. Tidningarna skriver den ena artikeln efter den andra, och vi får mänskliga rättighetsorganisationen på oss. Det är inte värt det priset för ett sådant fåtal människor. Jag hoppas att den översyn som Roland Brännström tar upp kan leda till att även den här frågan kommer upp på dagordningen och att man diskuterar igenom den. Jag hoppas verkligen att vi får en lösning, så att vi slipper föra denna debatt i framtiden.

Fru talman! Det är inte var dag man kan stå här framme och glädja sig över att ha fått en motion tillstyrkt av ett utskott. Därför tycker jag att det känns så roligt att kunna gå upp i talarstolen den här gången och instämma i det som utskottet har sagt. Detta är en fråga som jag mest har studerat utifrån. Som aktiv inom freds och ungdomsarbetet har jag sett problemet från ungdomarnas sida. De kämpar många gånger med sin övertygelse, med alla de problem som det innebär att i ungdomen veta vad man vill och med rädslan inför detta prövningsförfarande. Många har faktiskt tyckt att det är litet av ett examenstest som man inte vet om man klarar eller törs ge sig in i. Därför har man fått ge sig in i en tjänstgöring som man egentligen inte har velat. Det är otroligt positivt att detta tas bort. Jag håller helt med Berndt Ekholm om att vi måste tömma hela ketchupflaskan och se till att det finns alternativ för de ungdomar som av samvetsskäl inte vill ingå i totalförsvaret. De kanske hellre vill jobba inom fredsrörelsen eller i någon av folkrörelserna. Det är också stimulerande och viktigt för det folkrörelsearbete som jag tror att vi behöver i detta land för att behålla en levande demokrati. Detta är mycket positivt och jag yrkar bifall till utskottets hemställan, men stöder också reservationen under mom. 2.